Herr talman! Först till Oswald Söderqvist: Jag bara konstaterar faktum när det gäller den energipolitiska allians som jag tycker man har all anledning uppfatta finns mellan moderaterna och vpk när det gäller kolet. Nu säger visserligen Oswald Söderqvist att vpk har godtagit regeringens förslag när det gäller kolintroduktionen. Det hade väl då varit lämpligt att man hade uttryckt sig litet mindre svajigt i sin reservation som är fogad till utskottsbetänkandet och där man är farligt nära att lämna realiteterna och ansluta sig till den centerpartistiska motionen i frågan. Men det är bra att ni nu ställer upp bakom regeringen, och då har vi fått ett viktigt klarläggande. Det betyder att ni, som jag antar vaktar som hökar över miljöfrågorna i alla sammanhang, också säger att de förbättringar av miljön som kolintroduktionen är förenad med är av värde. Det är en notering som jag gör i anslutning till vad Oswald Söderqvist här har sagt. Vi har aldrig sagt att moderaternas krav från 1978 innebar en massiv kolsatsning. Ni hade låga siffror på papperet, men vad vi sade var att om vi skulle avskaffa kärnkraften med det kraftprogram som ni gick ut med var det inte det som stod i tabellerna som oroade oss utan vad som skulle hända i verkligheten när ni tvingades ersätta kärnkraften med oerhört mycket kolkondenskraft. Jag vill i övrigt säga till Oswald Söderqvist att vi tyvärr nog inte kommer ifrån — trots att ni har reserverat er till utskottets betänkande — användningen av en viss mängd kolkondenskraft. Det återstår i och för sig att se. Om man inte skall ta alltför många älvar i anspråk, om man anser sig mena allvar med kärnkraftsavvecklingen, måste man emellertid också räkna med — eller i varje fall hålla öppet för — att det kan bli nödvändigt med en viss insats av kolkondenskraft, just för att ersätta kärnkraften. Det är bara att välja, Oswald Söderqvist. Vi binder oss, som sagt var, inte på den punkten. Vi kan eventuellt spara mera, och då skall vi göra det. Jag kan vidare bara instämma i vad Oswald Söderqvist har sagt när det gäller naturgasen. Det är bara att köra. Förutsättningen är att staten inte skall behöva gå in med subventioner och att det är en säker tillförsel. Till slut kan noteras att varken moderata samlingspartiet eller centerpartiet nu vill föra in frågan om kärnkraften i den här diskussionen. Faktum kvarstår emellertid — om man vill göra något annat än att bara säga nej till kolkraften och om man vill ha en vettig diskussion, då måste man tala om vad man i stället står för.
Herr talman! Det behövs nog litet bättre preciseringar från Lennart Pettersson än vad som nu presterades innan man kan anklaga oss för att vara i något slags energipolitisk allians med moderaterna. Det var oerhört virrigt, och det är mycket oklart vad som egentligen blev sagt. Jag kan inte se att det finns någonting i våra reservationer eller i vår motion som på något sätt överensstämmer med den moderata politiken. Där får nog Lennart Pettersson läsa litet noggrannare. Vi skall väl inte ta upp den gamla debatt som vi har fört, men det var faktiskt så, att de energibalanser som vi redovisade kring åren 1978-1979 mycket väl hade gått att genomföra. Det hade också gått mycket bra att avveckla kärnkraften utan den massiva användningen av kolkondens som ni körde fram i konsekvensutredningen och som ni nu inte gärna talar så mycket om — under förutsättning att ni låtit bli att ladda och att bygga ut kärnkraften på det sätt som ni har gjort. Det är därför vi nu har det elöverskott som måste pumpasini värmesystemet. Om vi inte hade haft det, skulle vi ha kunnat köra in naturgasen, som Lennart Pettersson säger. Då hade vi kunnat få fram en fungerande marknad för inhemska bränslen. Då hade vi kunnat satsa på ett bra vindenergiprogram, som helt realistiskt skulle ge oss 10-15 TWh. Det är alls inte någonting orealistiskt. En älv som Kalix älv kanske ger 4 TWh. Det skulle ha gett jobb inom svensk industri. Vi skulle ha kunnat bygga upp en exportindustri av stora mått. Nu har vi halkat efter på vindenergiteknikens område, medan man i t.ex. USA satsar stort på denna teknik. Vi kan emellertid inte göra det, för vi kan inte placera den el som skulle kunna produceras med hjälp av vindenergin, eftersom ni måste placera den kärnkraftsel som ni har skaffat oss på halsen. Samma sak gäller frågan om kolkondensen. Satsa på ett vindenergiprogram i stället, så behöver vi inte tala om kolkondens. Det är helt onödigt. I övrigt kan man hänvisa till den tidigare debatten om vattenkraftsfrågan. Det är alltså fråga om hur man använder elen - om man använder den på ett vettigt sätt, till elspecifika ändamål, eller om man slösar bort den i uppvärmningssektorn, vilket är vansinnigt — ekonomiskt, energioch miljöpolitiskt och på alla andra sätt.
Herr talman! Lennart Pettersson har en poäng i att det går att vidga varje debatt som berör någon del av energiområdet till en total energidebatt och naturligtvis också till en total miljödebatt. Det gäller också debatten om det här betänkandet. Om vi ändå skall försöka hålla oss till det huvudsakliga ämnet, nämligen kolet, tycker jag att Lennart Pettersson har all anledning att intressera sig för sakfrågan mer än för frågan om allianserna. Det som var allvarligt — och det sade jag redan i mitt huvudanförande — med avslaget på skärpta krav i fråga om kolet våren 1982 var det intryck detta gav utåt. Det har nu gått två år sedan dess, och det är först nu som vi har fått dessa skärpta kolkrav. Men ännu viktigare är att under mellantiden har representanter för socialdemokratin gått ut och sagt att si och så många kolanläggningar är lagom i detta land — hur man nu kan veta någonting om det innan miljökraven har fastställts. Det är det som har skapat en så betydande osäkerhet, som just nu råder ute på fältet bland dem som hela tiden har velat ha kol men inte vetat vilka krav som skulle komma att ställas. Det som hände våren 1982 var alltså olyckligt, och det borde Lennart Pettersson också kunna instämma i. Det var olyckligt med den tidsutdräkt som följde och den osäkerhet som detta har skapat för de direkt berörda kommunerna eller andra intressenter på detta område. Det är roligt att Lennart Pettersson i dag börjar tänka om när det gäller naturgasen. 1978, när projekt i stor skala var aktuella i södra och västra Sverige, upplevdes naturgas som ett hot mot kärnkraftens existens. Det är bra att vi har kommit ifrån den låsningen, det uppskattar jag mycket. Till sist vill jag säga att det naturligtvis är viktigt — vi har haft denna debatt inte minst i Stockholm — att leva som man lär. Under denna mellantid har stora planer vuxit fram på introduktion av kol i Värtan nära Stockholms innerstad, med hundratusentals ton kol, utan att vi har haft dessa krav. De skärpta krav som vi föreslår i anslutning till denna proposition kommer verkligen att behövas för framtiden, vilket också framtiden kommer att utvisa.

Herr talman! Jag hoppas att jag vänder mig rätt när jag vid detta tillfälle vänder mig till Lennart Pettersson. Sven-Ove Hansson, som är en av jordbruksdepartementets experter på miljö, har i Energi och framtid sagt: Tyvärr tror jag inte att det går att räkna med annat än att fossila bränslen till mycket stor del kommer att ersätta kärnkraften. Jag förmodar att detta är en uppfattning som Lennart Pettersson delar. Lennart Pettersson antydde behov av utbyggnad av kolkondenskraftverk, men han vill inte binda sig. Lennart Pettersson vrider sig precis som en orm, och det kan inte tolkas på annat sätt än att han själv är kolossalt medveten om att regeringens ekvation, för att lösa problemen både på elsidan och på energisidan, inte stämmer. Det är kolossalt stora problem vi har framför oss: att ersätta uppemot 50 TWh el med någonting annat. Då kan man inte vare sig säga nej till kärnkraft efter 2010 om säkerhetskraven kan tillgodoses eller säga nej till en utbyggnad av kol. Vi kan inte hysa tvivel om andra fossila bränslen. Vi måste visa ödmjukhet inför den verklighet vi ändock lever i. Det är vi politiker som har en absolut skyldighet att informera allmänheten och dem som är tvungna att fatta beslut om detta på det energipolitiska området. Vad menas med introduktion, som jag antydde i mitt inledningsanförande? För mig innebär introduktion en början på en utbyggnad. Är det vad som antyds, eller är det denna något annorlunda ändring som utskottet, med Lennart Pettersson som företrädare, står för som är den rätta?
Herr talman! Jag vrider mig ingalunda som en orm, herr Molén, när det gäller de energipolitiska frågorna. Vad beträffar regeringens ekvation för att klara energiförsörjningen framöver utreds den frågan i ett långsiktigt perspektiv av 1981 års energikommitté. I de överläggningarna har vi inte kommit fram till något annat än att det är möjligt att ersätta kärnkraften enligt den uppläggning som slagits fast från början. Det behövs en besparing av ganska betydande omfattning, en ökad energieffektivitet, och det kommer sannolikt att behövas en viss satsning på kolkondenskraftverk med höggradig rening och på ytterligare en viss mängd vattenkraft — vi vet inte exakt vilka proportioner det blir fråga om. Framför allt bör vi satsa mera på inhemska bränslen, där förhoppningarna är starka om att vi skall kunna lösa de miljömässiga problemen i samband med torvoch vedeldning. Vidare kommer naturligtvis vindkraften i viss utsträckning in i bilden — det säger jag med adress också till Oswald Söderqvist. Men vi skall inte tro att vindkraften kan stå för några under när det gäller de stora energimängderna. Det blir fråga om ett mindre komplement, som i och för sig är viktigt. Jag vill sedan ytterligare säga till Oswald Söderqvist: Visst finns det en positiv inställning till gasen. Det är bara det att vi är trötta på att ha en subventionspolitik på det här området. Satsningarna på Sydgas förutsatte att staten ställde upp med ekonomiska åtaganden — annars hade de sannolikt inte kunnat fullföljas. Jag menar, måhända i motsats till Oswald Söderqvist, att svensk el är bättre än rysk gas — apropå frågan om inhemska bränslen. Men kan man motivera Östgasprojektet utifrån sunda utgångspunkter, skall detta naturligtvis undersökas ytterst noga för att vi skall få klart för oss om vi kan satsa på en sådan uppläggning. Till slut vill jag vända mig till Olof Johansson och säga att 1982 års beslut om koloch miljöfrågorna ingalunda innebar någon tempoförlust. I det nu aktuella riksdagsbeslutet ingår ju att det även i fråga om befintliga kolkraftverk kommer att ställas som villkor att man uppnår den höga reningsnivå som vi krävde redan 1982 och som nu föreslagits av den socialdemokratiska regeringen. Man kan möjligen hävda att vi på sin höjd har förlorat något år, men detta kommer att kompenseras dubbelt upp genom-:att kraven blir hårdare även på de befintliga kolkraftverken.

Herr talman! För en månad sedan debatterades luftföroreningsoch försurningsfrågor i riksdagen. Dagens ärende, jordbruksutskottets och näringsutskottets betänkanden om vissa kolfrågor, ger anledning att ånyo aktualisera vissa delar av den debatten. Kunskapen om vilka skador luftföroreningarna orsakar har ökat högst väsentligt de senaste åren — det vill jag säga delvis i polemik mot vissa av talarna tidigare under debatten. Jag vill erinra om att det var i oktober förra året som de västtyska skogsskadorna framstod i hela sin vidd. Det var då vi fick den nästan ofattbara uppgiften om att 2,5 miljoner hektar skog var skadad, dvs. mer än en tredjedel av den västtyska skogsarealen. Jag vill hävda att dessa avslöjanden kom som en chock för de flesta svenskar. Det är naturligt att rapporterna skapat djup oro i Västtyskland. Åtgärderna kommer också slag i slag. Bonnregeringen har beslutat att svavelutsläppen från kraftverk skall minskas med 50 96 fram till år 1988. I Bayern har man minskat svavelutsläppen med 60 96 sedan 1976, och man fortsätter att vidta kraftåtgärder för att pressa ned utsläppen ytterligare. Den borgerliga regeringen i Västtyskland har också gått före genom det långtgående beslutet om avgasrening för motorfordon och införandet av blyfri bensin från den 1 januari 1986. EG-kommissionen lade den 16 maj i år fram ett förslag till ministerrådet om avgasrening och blyfri bensin för hela den gemensamma marknaden. Det förslaget kom alltså betydligt senare än justeringen av utskottsbetänkandet. Jämfört med de tyska kraven innebär detta förslag betydande förseningar i programmet för att åstadkomma en bättre miljö. Förslaget öppnar dock möjligheter för enskilda länder att genomföra förbättringar tidigare. Västtyskland kommer att utnyttja den möjligheten. Enligt moderata samlingspartiets mening bör vårt land eftersträva en fullständig harmonisering med Västtyskland. Detta skulle innebära blyfri bensin och avgasreningskrav motsvarande de amerikanska bestämmelserna från den 1 januari 1986. En sådan samordning skulle vara en stor miljöpolitisk vinning. Det är dessa tankar som ligger bakom vår reservation 10 om bilavgaser. Herr talman! I EG-kommissionens förslag talar man om att med skatterabatter göra den blyfria bensinen billigare och därmed stimulera till en övergång. Motsvarande tankar ligger bakom vår reservation 8 i det aktuella betänkandet, där vi föreslår miljövårdsstimulanser genom skatterabatter. Vi tycker detta är ett viktigt förslag för att förbättra vår miljö. Om samhället i koncessioner fastställer vissa gränsvärden för t.ex. svaveloch kväveutsläpp blir den naturliga följden att man i berörda anläggningar eftersträvar att ligga på eller strax under den uppställda nivån. Genom att erbjuda en återbetalning på erlagda energiskatter, om man går under dessa nivåer, skulle en stimulans skapas för att sträva efter lägre utsläpp. Vi skulle på det sättet kunna få en miljöförbättring. Den tekniska utvecklingen går dessutom snabbt framåt, och reningssystem kan komma fram som är lönsamma att komplettera de befintliga med, om man tar hänsyn till den här miljörabatten. Man kan dessutom säga att detta är ett sätt att få marknadsekonomin att fungera bättre, eftersom själva systemet är ett marknadsekonomiskt system. I våra reservationer 3 och 7 för vi fram mycket långtgående miljökrav för kolanvändning. Enligt vår mening bör gränsvärdet för svavelutsläppen sättas vid 0,05 g svavel per MJ. Detta värde motsvarar en eldningsolja med ungefär 0,2 90 svavel. Det är krav som, om än hårda, klaras av moderna kolanläggningar. Jag kan erinra om ASEA:s PFBC-anläggning som med all sannolikhet klarar hälften av den här nivån. Detta värde bör gälla alla anläggningar och innebär då att vi ställer väsentligt högre krav vid en övergång till kol än vad regeringen gör. Våra reningskrav vad gäller svavelutsläpp motsvarar också de krav som centerpartiet ställt upp i reservation nr 1. Enligt vår uppfattning bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag om skärpta krav när det gäller kväveutsläppen. Utan tvivel är kväveutsläppen en bov i försurningsdramat av samma betydelse som svavlet. I reservation nr 7 riktar vi också en uppmaning till regeringen att återkomma med förslag till åtgärder för att minska utsläppen från befintliga oljeoch kolförbränningsanläggningar. Vår allvarliga oro för de långsiktiga miljöeffekterna av luftföroreningarna gör att vi för fram kärnvärmen som ett miljövänligt alternativ. Vi kan också konstatera att när det gäller att minska trycket på miljön, som framför allt åstadkommes genom förbränning, innebär kärnkraften en miljövänlig energiproduktion. Om man rent hypotetiskt skulle förutsätta att den tillkommande kärnenergin — elenergin från kärnkraftverk — 1984-1985 används för att driva värmepumpar, så kan den ersätta ända upp till 5 miljoner kubikmeter importerad eldningsolja. På det sättet skulle man — fortfarande hypotetiskt — kunna minska luftföroreningarna med ca 100 000 ton svaveldioxid och ca 80 000 ton kväveoxid. Detta skulle självfallet vara en betydande miljöpolitisk vinning. Vi kan konstatera att vår satsning på kärnkraft, som beslutats tidigare, kommer att ge miljömässigt positiva effekter under resten av 1980-talet och början av 1990-talet — ja, förhoppningsvis långt in på 2 000-talet. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer i jordbruksutskottets betänkande 28.

Herr talman! I söndagens nummer av Dagens Nyheter finns en artikel om professor Svante Odén, som redan 1967 drog i gång debatten om försurningen. Han menar att socialdemokraterna sjabblat med försurningsfrågan.

Han säger vidare att vi förutom skogsdöd, fiskdöd, växtdöd, djurdöd och människodöd i försurningens spår hotas av att stora delar av industrivärlden kommer att bli en kemisk öken. Professor Odén säger att vi har tillräckligt med kunskaper för att göra det enda vettiga, nämligen att stoppa utsläppen, för även om vi inte vet exakt hur föroreningarna verkar, så är det ställt utom allt tvivel att de ligger bakom miljöförstörelsen. Ingen kan längre fly undan luftföroreningarna. Herr talman! Centern kan ställa sig bakom det mesta av professor Odéns åsikter. Som Olof Johansson tidigare sagt under debatten med anledning av näringsutskottets betänkande om kolfrågor anser vi i centern att samhället bör inrikta sina åtgärder på att stödja introduktion och användning av inhemsk energi samt hushållning med den energi vi har, och att genom ny energiteknik minska användningen av importerade och miljöförstörande energislag som kol och olja. Men det verkar i debatten här som om moderaterna inte trodde på någon ny energiteknik inom industrin som kunde minska energianvändningen. Vi vet ju, inte minst genom den debatt som förts med anledning av att försurningens skadeverkningar uppmärksammats mer och mer i världen — det fördes också en debatt om detta här i kammaren för en månad sedan — att förbränningen av kol, olja och andra fossila bränslen kraftigt påverkar miljön. Detta beror bl.a. på de utsläpp av svaveldioxid och kväveoxid som sker. Men troligen blir ökningen av koldioxidhalten i luften på grund av förbränningen på sikt det största miljöproblemet. Kolförbränning innebär ju dessutom utsläpp av tungmetaller, främst kvicksilver och polyaromatiska — dvs. ofullständigt förbrända — kolväten. De stora avfallsproblemen tillkommer. Vi i centern anser att regeringen inte ser tillräckligt allvarligt på dessa miljöproblem när det gäller t.ex. utsläppen av kväveoxider. Det lär ju inte finnas någon känd teknik som bemästrar de problemen. Därför är det bäst att undvika att bränna kol. Socialdemokrater och moderater röstade ner det förslag om skärpta miljökrav på koleldade anläggningar som mittenregeringen lade fram 1982, även om ni nu försöker säga att det var för att få fram bättre krav. Men ni försenade ju kraven — ni hade kunnat godta kraven då och på samma gång kräva nya bestämmelser. Vi anser att regeringens förslag till riktlinjer för koleldade anläggningar inte är tillräckliga. Man nöjer sig med att värdet 0,05 gram svavel per MJ bränsle skall eftersträvas som årsmedelvärde för större anläggningar. Vi i centern anser att rökgasavsvavling bör finnas i både befintliga och nytillkommande anläggningar, att bästa möjliga teknik bör utnyttjas och att befintliga anläggningar bör kunna få dispens under högst fem år för att installera nödvändiga reningsanläggningar eller gå över till annat bränsle. Vi anser vidare att man för samtliga anläggningar bör tillåta ett utsläpp på maximalt 0,05 gram svavel per MJ, och det bör lagfästas. Regeringens förslag för mindre anläggningar är intervallet 0,10-0,17 g/MJ. Ett genomförande av vårt förslag skulle göra att Sveriges agerande internationellt skulle bli trovärdigare när det gäller att få andra länder att minska sina utsläpp av föroreningar. Vi vet ju att den näraliggande anläggningen lokalt är den största föroreningskällan. Utskottet avvisar våra krav med att man inte skall låsa den koncessionsbeviljande myndigheten genom onyanserade lagstadganden och att mindre anläggningar skulle förhindras. Vi anser klart att miljöfrågorna är viktigare än detta. Vi har minskat oljeanvändningen mer än man tidigare trott vara möjligt, sade energiminister Birgitta Dahli sitt anförande. Olof Johansson sade också att detta t.o.m. överträffade centerns förväntningar, trots att centerns prognoser var de mest realistiska. Minskningen är bra, och jag vågar påstå att centern varit pådrivande genom sina krav på energihushållning. Men ur miljösynpunkt är det ingen vinst att gå över från olja till kol. Tvärtom kan det förvärra en redan svår försurningssituation. Vi har tagit upp detta i motion 2810 och yrkar i reservation 1 att detta bör ges regeringen till känna. Jag yrkar bifall till den reservationen. Vi har då även tillgodosett stora delar av vpk:s motion 2811 i berörd del. Däremot vill vi inte tillstyrka moderatmotionen 2813, där man vill ha Secure-anläggningar som alternativ för värmeproduktion. Per-Richard Moléns och Ivar Virgins lovtal till dessa var klargörande men skrämmande. Sådana anläggningar skulle innebära en risk för svåröverskådlig miljöförstöring, som skulle kunna drabba kommande generationer. Avfallsfrågorna är ju inte lösta. Men detta bryr sig moderaterna inte om. Efter oss syndafloden, verkar det som man tänkte. Med anledning av Ivar Virgins anförande vill jag göra följande kommentar: Det verkar som om moderaterna var lika nymornade och chockade beträffande skogsskadorna i Västtyskland och den miljöförstöring som orsakas av industrin och kraftvärmeutsläppen som Olof Palme blev när det gällde kärnkraftsriskerna då Harrisburgkatastrofen inträffade. Vi i centern trodde verkligen inte att ni moderater varit så blinda tidigare. Jag vill sedan kort kommentera den reservation beträffande bilavgaser som moderaterna avgett. Vi från centern har tagit initiativ till skärpta krav på bilavgasrening, men orsaken till att vi inte ställt oss bakom reservationens krav är att dessa frågor skall behandlas under höstriksdagen. Vi tog från centern upp dessa problem i vår miljömotion som inlämnades under allmänna motionstiden, men vi respekterar att man behandlar frågorna under höstriksdagen, när remissbehandlingen och övervägandena i regeringen beträffande betänkandet om bilar och renare luft är klar. Till sist, herr talman: Sverige har varit ett föregångsland när det gäller miljöfrågor, men jag är rädd att vi — om vi inte skärper våra krav på utsläpp från industrier och från kolkraftverk och kolvärmeverk, som vi diskuterar i dag — snart får lämna ifrån oss denna tätplats. Jag yrkar bifall till reservation 1i jordbruksutskottets betänkande 28 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den 5 juni 1972, för på dagen 12 år sedan, öppnades FN:s stora miljökonferens här i Stockholm. ”Only one earth”, löd den uppfordran som FN-konferensen riktade till världens stater för att förmå dem att ta sin del av det kollektiva ansvaret för den mänskliga miljön. Denna uppfordran gav en ny dimension åt den internationella solidariteten. I förberedelsearbetet inför konferensen ingick att varje deltagarland skulle lämna en nationalrapport över situationen på miljöområdet i det egna landet samt vilka önskemål man speciellt ville föra fram om åtgärder på det internationella planet för en bättre livsmiljö. I den svenska nationalrapporten intog de avsnitt där man beskrev de miljöproblem som var en följd av framför allt utsläppen av svaveldioxid en central plats. I det avsnitt av rapporten där de speciella svenska önskemålen beträffande internationella åtgärder fördes fram framhölls kravet på begränsningar av svaveldioxidutsläppen som en viktig punkt. Man sade också att länder på jämförlig utvecklingsnivå skulle lägga upp gemensamma system av bestämmelser och gränsvärden för att minska föroreningsutsläppen. Syftet med att i den svenska nationalrapporten så utförligt redovisa försurningsproblemen var naturligtvis att söka väcka en internationell opinion för dessa stora miljöproblem. Men den svenska nationalrapporten väckte då ingen större internationell uppmärksamhet. Den internationella opinionen var inte mottaglig för denna problembeskrivning. Man upplevde inte problemen i sina egna länder på samma sätt som vi i Sverige redan då gjorde. Eftersom vi kände problemen var det naturligt att en rad åtgärder sattes in på det nationella planet för att söka motverka dem. Redan 1968 genomfördes de första åtgärderna i syfte att begränsa svavelhalten i eldningsolja. Skärpta krav ställdes också vid användningen av eldningsolja i storstadsområdena. Kraven på reningsåtgärder för industriutsläppen skärptes, och de första stegen togs för att på olika sätt få i gång internationellt samarbete. Men kring allt detta rådde det dess värre inte någon politisk enighet i vårt eget land. Den socialdemokratiska regeringen fick motta hård kritik från moderata samlingspartiet därför att man vidtog åtgärder mot svavelutsläppen. I ett kritiskt program pekar moderaterna på att en av huvudpunkterna i socialdemokratins miljövårdspolitik är åtgärder mot svavlet i eldningsolja. Men, sade moderaterna, svaveldioxidens skadlighet för människor är diskutabel, kanske rent av obefintlig. Därför kan generella åtgärder mot svaveldioxid inte baseras på dess hälsovådlighet. Generella åtgärder mot svaveldioxid kan inte heller baseras på dess verkan på växtlighet och material. Moderaterna sade vidare: Beslutsunderlaget beträffande svavelsyrautfallets verkan på skog och åkerjord är inte tillräckligt för så generella åtgärder som regeringen förordar. När det gäller svavelsyrautfallets eventuellt försurande effekter på sjöar och vattendrag anser många att det är en alltför enkel förklaring på ett fenomen som inte på något sätt är entydigt. Vid en närmare genomgång av svaveldioxidutsläppen och deras verkningar kan det ifrågasättas, säger moderaterna, om svaveldioxid i Sverige är ett problem av den storleksordning som regeringens åtgärder antyder. Så långt den moderata rapporten. Det jag med detta velat visa är att det inte ens i vårt eget land fanns någon allmän uppslutning bakom de initiativ och åtgärder för att motverka försurningen och för att förbättra miljön som den socialdemokratiska regeringen satte in. Det avhöll emellertid inte regeringen från att gå vidare i sin strävan att reducera svaveldioxidutsläppen. År 1976 presenterades en plan för en halvering av utsläppen, som då var 800 000 ton per år. Målet skulle vara att halvera utsläppen på en tioårsperiod. Det skulle ske genom ytterligare reduktion av svavelhalten i eldningsolja och genom skärpta krav på industrin, genom internationella överenskommelser, och dessutom skulle kalkning sättas in för att avhjälpa problemen med svårt försurade vattendrag. Så småningom uppnåddes en ganska betydande politisk enighet om detta program. Programmet är nu genomfört. Resultatet har blivit det avsedda. Svaveldioxidutsläppen från svenska källor är halverade. Men fortfarande är det, som tidigare framhållits, vi själva som ett enskilt land som släpper ut mest svaveldioxid över Sverige, detta trots att endast omkring 25 96 av det totala nedfallet över vårt land kommer från inhemska källor och ca 75 90 utifrån. Det gäller emellertid att gå vidare, att på olika områden ytterligare skärpa kraven på reningsåtgärder, minska utsläppen, begränsa miljöförstörelsen. I den proposition som vi i dag behandlar framläggs förslag om en försiktig kolintroduktion — högst 3-4 miljoner ton per år fram till 1990. Naturvårdsverket säger att denna mängd kan godtas från hälsooch miljösynpunkt förutsatt att användningen sker i välskötta anläggningar av sådan storlek att effektiv miljöteknik kan utnyttjas. Och det är just detta regeringen föreslår i propositionen. Som riktlinjer för svavelutsläppen från förbränningsanläggningar skall gälla ett intervall på 0,05-0,10 gram svavel per megajoule bränsle för större förbränningsanläggningar med ett totalt årligt svavelutsläpp som överstiger 400 ton. För mindre anläggningar bör som riktlinje gälla ett intervall på 0,10-0,17 gram svavel per megajoule. Det understryks särskilt att de här utsläppsnivåerna skall uppfattas som riktlinjer vid tillämpningen av miljöskyddslagen. Det innebär naturligtvis att det finns goda möjligheter att vid tillämpningen ta hänsyn till de omständigheter som föreligger i de enskilda fallen och att olika tekniska lösningar skall provas. Successivt kan kraven skärpas i takt med den tekniska utvecklingen. Strävan skall hela tiden vara att vid prövningen söka nå den lägre gränsen i dessa intervaller. De redovisade riktlinjerna, sägs det i propositionen, bör i princip tillämpas också vid ombyggnad av befintliga anläggningar om den återstående användningstiden är minst sju åtta år. När det gäller kväveoxidutsläppen understryks nödvändigheten av fortsatta åtgärder för att få fram en ny och bättre teknik, så att man kan minska också dessa utsläpp. När det gäller stoft och tungmetaller, damm, buller och vattenförorening från anläggningar ankommer det på naturvårdsverket att utarbeta de riktlinjer för tillsynsprövningen som är erforderliga. Det gäller också i fråga om deponeringen av avfallet. Så långt propositionen. I centerns partimotion framhålls att det inte finns skäl att introducera ytterligare kol i det svenska energisystemet. Det är ett något märkligt konstaterande mot bakgrund av att centern i regeringsställning föreslog en kolanvändning som var ungefär dubbelt så stor som den som den socialdemokratiska regeringen nu förordar. När det gällde reningskraven ville de borgerliga regeringarna varken 1980 82 gå särskilt långt. I propositionen om riktlinjer för energipolitiken från 1980/81 föreslogs att en eldningsanläggning skulle tillåtas släppa ut högst 2 100 ton svavel per år. Under överskådlig tid, sades det i propositionen, kommer kol att svara för en viktig del av energiförsörjningen. Riksdagen avvisade regeringsförslaget och skärpte kraven. Högsta tillåtna svavelutsläpp sattes till 1 600 ton per år. I propositionen från 1981/82 om åtgärder mot försurningen gavs lättnader för mindre anläggningar. Svavelutsläppen fick öka från 0,24 till 0,30 gram per megajoule fram till 1987 för att därefter sänkas till högst 0,24 gram per megajoule igen, vilket naturligtvis skulle betytt en kraftig utbyggnad av mindre anläggningar. I fråga om större anläggningar borde enligt den borgerliga regeringen en utsläppsnivå av 0,1 gram per megajoule gälla för anläggningar som tas i drift före utgången av 1989, om utsläppen från anläggningen överstiger 800 ton svavel per år. Riksdagen gick emellertid emot dessa förslag. Man menade att det var från miljösynpunkt oacceptabla normer som ställdes upp. I stället menade riksdagen att man borde avvakta kol-hälsa-miljöutredningens betänkande och remissbehandlingen av det innan gränserna spikades. Regeringen borde därför snarast efter detta arbetes avslutande återkomma till riksdagen med förslag. Därvid skulle dock gälla att de totala utsläppen inte skulle få överstiga den totala nivå regeringen förordat i propositionen. De strängare krav som tillämpas av koncessionsnämnden för miljöskydd — det är väsentligt att understryka detta — skulle gälla fram till dess nytt förslag presenterats. Det är detta som är den springande punkten. I dag gör man från borgerligt håll gällande att socialdemokratin genom att tillse att det förslag som de borgerliga lagt fram inte vann riksdagens gillande skulle ha försenat strängare kravs genomförande. Det var alltså precis tvärtom. Det är med hjälp av dessa föga ärorika förslag som centern och i viss utsträckning även folkpartiet försöker visa sitt värn om miljön. Samtidigt beskyller man alltså socialdemokraterna för att ha stoppat utvecklingen. Detta återkommer också Kerstin Andersson och Lennart Brunander till i sin reservation till utskottets betänkande. Där sägs: ”Mittenregeringen föreslog redan 1982 kraftigt skärpta miljökrav, när det gällde utsläppen av svavel från koleldade anläggningar. Detta förslag röstades gemensamt ned av socialdemokrater och moderater. Riktlinjerna enligt den nu föreliggande propositionen är enligt utskottes mening inte tillräckliga.” Detta är ett ganska fantastiskt påstående. ”Kraftigt skärpta miljökrav” talar man om i reservationen. Det var miljökrav som i verkligheten var så låga att de tillbakavisades av riksdagen. Och det var tur för miljön i vårt land att det vid detta tillfälle fanns en majoritet i riksdagen för att avvisa dessa från miljösynpunkt otillräckliga krav. När den socialdemokratiska regeringen nu kommer tillbaka med skärpta krav menar centerpartiet att riktlinjerna inte är tillräckliga. Men så är det väldigt ofta med centerns miljöpolitik. När partiet suttit i ansvarig ställning och haft att lägga fram förslag har viljan till miljöförbättringar sällan avsatts i handlingskraftiga åtgärder för en bättre miljö. I opposition däremot talar centern vitt och brett om sin vilja till miljöförbättring. Det vore bättre för miljön om centern i stället i handling sökte visa att man är beredd till miljöförbättrande åtgärder oavsett om partiet har majoritet eller befinner sig i opposition. Det finns anledning att påpeka detta, eftersom centern hårt drivit en mytbildning om sin egen förträfflighet på miljöpolitikens område och om socialdemokratins bristande intresse för miljön. I handlingen visas intresset och viljan. Socialdemokratin har handlingskraften. Centern saknar den dess värre — dess värre för miljön i vårt land. Jag har här redovisat en rad åtgärder och initiativ som socialdemokratin genomfört för att motverka de försurande utsläppen och därmed de miljöproblem som är en följd av dessa. Men det gäller att gå vidare. Vi får aldrig nöja oss med nådda resultat och framgångar. Kampen för en bättre livsmiljö förutsätter en ständigt fortgående reformverksamhet. Därför har regeringen tillsatt en särskild aktionsgrupp, som under jordbruksministerns ledning skall utarbeta ett program för åtgärder mot det allvarliga miljöhot som försurningen utgör. Den aktionsgruppen kommer inom en inte alltför avlägsen framtid att redovisa sina förslag. Men inget enskilt land kan av egen kraft bryta tendensen mot den hotande miljökatastrof som följer i försurningens spår. Luftföroreningar känner inga nationsgränser. Det som ena dagen släpps ut i ett land orsakar nästa dag förstörelse och problem i ett annat land. Därför är det nödvändigt med fortsatta kraftfulla internationella initiativ. Det gäller att öka förståelsen för nödvändigheten av ett samarbete på detta område, den förståelse som FN-konferensen 1972 lade grunden för. Det finns anledning att erinra om detta i dag den 5 juni. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande nr 28, vilket innebär bifall till regeringens förslag och avslag på de ställda motionsyrkandena.
Herr talman! Jag håller med Ulf Lönnqvist på en punkt. Vi kan vara stolta över att vi var värdar på miljökonferensen 1972. I övrigt upprepar Ulf Lönnqvist de anklagelser mot moderata samlingspartiet som han förde fram i debatten den 2 maj i år. Jag skulle naturligtvis kunna göra det lätt för mig genom att bara hänvisa till min replik till Ulf Lönnqvist vid det tillfället. Men jag kanske ändå skall upprepa några delar av den repliken. Först och främst tycker jag att varje parti har rätt att ändra ståndpunkt, när det framkommer en rad olika nya fakta, som gör ett ändrat ståndpunktstagande naturligt. Alla partier har ändrat ståndpunkt i en rad frågor på det miljöpolitiska området. Dessutom har vi ingått i regeringar under åren 1976-1982, vilka vidtagit åtgärder på miljöpolitikens område, åtgärder som i själva verket inneburit mycket kraftiga förbättringar i det avseende som vi nu debatterar. Jag kan bara erinra om att förbrukningen av eldningsoljor under denna period gick ned med 7 miljoner ton på grund av ett intensivt energisparande, en övergång till alternativa bränslen, en satsning på värmepumpar och god tillgång på elström, bl.a. från tillkommande kärnkraftverk. Enbart genom de sparåtgärderna minskade utsläppen av svaveldioxid med ungefär 100 000 ton per år. En betydande miljöpolitisk vinning ligger i de åtgärder som vidtogs under den tiden. Ulf Lönnqvist kan väl inte på allvar mena att vi, trots att vi anser det riktigt, inte skulle ha rätt att föra fram skärpta miljökrav med hänsyn till vad som har hänt i vår omvärld. Det kan väl ändå inte vara en rimlig tolkning av vad Ulf Lönnqvist sade. Den världsenergikonferens som hölls i Indien förra året riktade en vädjan till industriländerna att satsa på kärnenergi bl.a. för att resurser skulle friställas för u-ländernas egen energiförsörjning, med allt vad det innebär i fråga om förbättringar, minskat brännvedsuttag osv.

Herr talman! Ulf Lönnqvist talade om den miljödag som invigdes för 12 år sedan. Det tycker vi är mycket bra. Centern följer upp denna miljödag överallt ute i landet med olika miljöarrangemang just i dag. Sedan sade Ulf Lönnqvist att man skall fortsätta kolintroduktionen. Då finns det anledning att fråga: Vad kommer sedan? Skall ni fortsätta på den vägen? Han sade vidare att man skall skärpa kraven ytterligare, när tekniken kommer. Tekniken finns ju redan i dag. Vad väntar ni på egentligen? Centern lade under sin regeringstid fram förslag om en ny inriktning av energipolitiken. Tillsammans med andra länder antog Sverige en konvention om minskade utsläpp, och vi fick fram ett kalkningsprogram. Socialdemokraterna hade påbörjat en försöksverksamhet, men det var centern under Anders Dahlgrens ledning som lade fram kalkningsprogrammet som ni nu fullföljer. De regeringar centern deltog i genomförde alltså många åtgärder som hjälpte till att skärpa miljökraven. Ulf Lönnqvist kan inte komma ifrån att mittenregeringen lade fram förslag om skärpta miljökrav i fråga om koleldning och att ni var med och röstade ner det förslaget. Om ni inte hade gjort det, hade kraven varit mycket hårdare än de nu är. Och med de nya tekniker som finns i dag borde man kunna ta ännu kraftigare tag för att skärpa kraven.

Herr talman! Jag har inte riktat några anklagelser, Ivar Virgin. Jag har bara redovisat fakta i fråga om den ståndpunkt som moderata samlingspartiet intog. Visst har moderaterna rätt att ändra sig, och det är alldeles utmärkt med tanke på miljön om moderaterna nu intar den ståndpunkt de säger sig göra. Men det förändrar naturligtvis inte det faktum att ni motsatte er åtgärder vid de tillfällen när det gällde att driva igenom och påbörja motåtgärderna. Det var bara det jag ville redovisa. Till Kerstin Andersson vill jag säga att det är icke en korrekt historieskrivning att säga att mittenpartierna lade fram förslag om kraftigt skärpta miljökrav. Jag sade i mitt inlägg att det ni gjorde var att för mindre anläggningar t.o.m. luckra upp de miljökrav som gällde. Ni ökade den möjlighet till utsläpp som fanns från 0,24 till 0,30 gram per megajoule, och ni lade er när det gällde övriga anläggningar på sådana nivåer att naturvårdsverket med full rätt hävdade att kraven var otillräckliga. Det var detta vi lyckades få stopp på. Sedan säger Kerstin Andersson att det hade väl ändå varit bättre att dessa krav fått gälla under övergångsperioden. Nej, det hade det naturligtvis inte varit. Det var bättre att koncessionsnämndens skärptare krav fick gälla under den perioden. Det är detta det handlar om. Därför var era förslag en olycka för miljön, och det var välgörande för miljön att de förslagen avvisades. Det är alldeles utmärkt att konventionen om minskade utsläpp kom till stånd. Den följs nu också upp. Jordbruksministern tog tillsammans med sina nordiska kolleger initiativ till att få till stånd förslag om en 30-procentig minskning av utsläppen under en tioårsperiod. Till det förslaget ansluter sig numera allt fler länder. Det är bra. Det är på det sättet vi kan komma vidare och komma fram.

Herr talman! Det var ju maximikrav man ställde från regeringens sida. Koncessionsnämnden hade ändå kunnat hålla de hårdare krav man hade antagit. Det var ingenting som sade emot den biten. Det är helt fel att påstå någonting annat. Jag har inte fått svar från Ulf Lönnqvist på frågan jag ställde om vad som menas med en försiktig kolintroduktion.

Herr talman! Jordbruksutskottet har haft att bedöma miljöfrågorna vid användning av kol i den omfattning som är aktuell fram till år 1990. Folkpartiet har för sin del kunnat acceptera de förslag som regeringens proposition innehåller. Vi gör det mot bakgrund av program och riksdagsbeslut att avveckla kärnkraften, att begränsa oljeberoendet och att rädda de fyra outbyggda älvarna. Bl. a. föreslår regeringen att målet för hur mycket kol som skall användas i slutet av 1980-talet skall sänkas från den av riksdagen tidigare angivna nivån 4 å 6 miljoner ton till 3 å 4 miljoner ton. Det låter bra men det kommer ändå att innebära en fördubbling mot dagens nivå. Det gör det alltmer angeläget att propositionens förslag om lägre gränser för svavelutsläpp följs upp med skärpt uppmärksamhet. De nya kraven skulle kunna innebära att svaveldioxidutsläppen minskade med 20 000 till 30 000 ton per år, från dagens ca 400 000 ton. Den minskningen är viktig att framhålla i debatten, men den är ändå av begränsad betydelse för just försurningssituationen i Sverige. Det är ju försurningsfrågorna som kommer upp i dessa debatter. Även om vi tidigare i riksdagen haft en omfattande försurningsdebatt har ju också dagens debatt blivit en debatt kring försurningsfrågorna, som är mycket viktiga. Men det är ju så många andra faktorer som där spelar in. Vi är ju i vårt land hårt utsatta för luftburen förorening. Den stora förändringen jämfört med tidigare praxis kan sägas vara skärpningen i regeringsförslaget för de små anläggningarna. Här är det av vikt att tillämpningen av dessa gränsvärden blir sådan att utvecklingen av ny energioch reningsteknik främjas. Om vi i Sverige kan demonstrera sådan teknik kan det få stort värde vid de internationella diskussionerna om vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Det är nämligen i slutändan detta som avgör hur svavelnedfallet över Sverige kommer att förändras och om försurningen kan bromsas. Beträffande de nya gränsvärdena har representanter för Naturskyddsföreningen uttryckt synpunkter som ungefär innebär att även om de nya gränsvärdena inte är helt idealiska, så är de i alla fall ett steg åt rätt håll. I den mån det är möjligt att gå längre vad gäller begränsningar av svavelutsläpp så förutsätter vi från folkpartiets sida att tillståndsmyndigheter, och i sista hand regeringen, agerar med all den kraft som föroreningssituationen gör anspråk på, skaderiskerna i miljön kräver och ny teknik kan medge. Man kan kritisera regeringen för att den inte i propositionen om vissa kolfrågor till mer ingående behandling tagit upp andra föroreningar än svavel. Det bildas ju också andra mycket otrevliga ämnen vid kolförbränning, t.ex. kvicksilver och s.k. polycykliska aromatiska kolväten som är cancerframkallande. Från folkpartiets sida vill vi, i likhet med Svenska naturskyddsföreningen, framhålla vikten av att koncentrera användningen av kol till ett fåtal anläggningar med bra reningsteknik och goda möjligheter till kontroller. Vidare vill vi från folkpartiets sida understryka att torven i princip bör omfattas av lika stränga miljökrav som kolet. Detta innebär att vi i fortsättningen måste ägna den allra största uppmärksamhet åt torvförbränningen. Detta skall gälla redan vid planering av torvtäkter och vid utprovning av nya torveldade pannor. Till jordbruksutskottets betänkande har jag fogat ett särskilt yttrande. Där klargörs folkpartiets inställning till i betänkandet behandlade frågor. Min partikamrat Hugo Bergdahl har tidigare i debatten refererat till detta särskilda yttrande. Jag hänvisar till detta. Till de vackra, fina och sanna ord som har sagts om miljökonferensen 1972 tycker jag att man också till protokollet bör anteckna värdet av den försurningskonferens som anordnades våren 1982 på mittenregeringens initiativ. Också den var en milstolpe i det internationella samarbetet. När det gäller historieskrivningen kring propositionen våren 1982 vill jag påpeka att hårdare krav än de som tidigare gällde ställdes i mittenregeringens förslag våren 1982. Dessa krav ansåg åtminstone moderaterna vara alltför hårda, så de gick emot förslaget då. Vad socialdemokraterna egentligen ansåg vet jag inte, men de gick i alla fall emot förslaget. Dock står det i skrivningen, att man inte ville ha lägre krav på reningseffekt än vad regeringen avsåg i sitt förslag. Gå gärna tillbaka till propositionen och se efter, och se också efter i jordbruksutskottets betänkande och i debattprotokollet från våren 1982. Från skilda utgångspunkter gick socialdemokrater och moderater våren 1982 emot regeringsförslaget om skärpta avgasreningskrav beträffande kolvärmeanläggningar. Detta kan inga spegelfäkterier i världen vifta bort. Herr talman! Jag yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Betänkandet vi skall behandla består av två delar. Den ena delen gäller ett förslag om ändrat oljelagringsprogram och vissa anslag för beredskapslagren. Varken i näringsutskottets betänkande eller i försvarsutskottets yttrande över detta avsnitt i regeringens proposition i ärendet har några avvikande meningar framkommit. Mot bakgrund av bl.a. kriget mellan Irak och Iran, beskjutning av oljefartyg i Persiska viken och oroshärdar även på annat håll, är det dock angeläget att följa utvecklingen noggrant och se vilka förändringar som kan vara nödvändiga att vidta beträffande beredskapslagring av olika slag av oljeprodukter. Det är därför tillfredsställande att, även om riksdagen nu går till beslut om oljelagren, regeringen redan under hösten återkommer till riksdagen med förslag till revision och justeringar som anses nödvändiga: Med detta vill jag yrka bifall till regeringens förslag om beredskapslagring av oljeprodukter. Därefter övergår jag till att diskutera den andra delen av regeringens proposition. Den rör det statliga engagemanget i prospektering och utvinning av olja och naturgas. Förslagen i propositionen är huvudsakligen riktade mot att stödja det statliga företaget Svenska Petroleum. SP, som tillkom 1975 för att medverka till att trygga landets försörjning med råolja och petroleumprodukter till rimliga samhälleliga kostnader, har inte varit särskilt lyckosamt i sin verksamhet. Hösten 1979 beslöt riksdagen bevilja SP ett kapitaltillskott på 300 milj.kr. Våren 1981 fattades beslut om ett ytterligare kapitaltillskott med 225 milj.kr. Några månader senare, hösten 1981, fattade riksdagen beslut om ett kapitaltillskott från de båda ägarna av SP, Statsföretag och Vattenfall, på tillsammans 670 milj.kr. för att täcka bolagets samlade förluster. SP har alltså sedan 1979 och fram till nu förbrukat 1,2 miljarder kronor. Då har jag inte tagit någon som helst hänsyn till de aktieägartillskott som företaget givetvis erhållit mellan 1975 och 1979. Man kan konstatera att SP trots dessa 670 milj.kr. i kapitaltillskott 1981 redan för föregående verksamhetsår redovisade en förlust på 32 milj.kr. Situationen är enligt SP:s ledning otillfredsställande, och man har nu lyckats övertyga energiministern om att ytterligare kapitaltillskott är nödvändigt. SP skall göras mera affärsmässigt men ändock ge Sverige en försörjningstrygg het. Energiministern föreslår att SP-koncernen för prospektering skall tillföras 540 milj.kr. för att underlätta övergången och överbryggningen, som det står i propositionen, till större affärsmässighet. Det är värt att notera att övriga svenska företag som ägnat sig åt prospektering och oljeutvinning, mera framgångsrikt än SP, skall ges stöd på 60 milj.kr. när SP får 540 milj.kr. Men det räcker inte med dessa pengar. SP-koncernen skall därutöver, enligt regeringens proposition, beviljas ett aktieägartillskott på 214 milj.kr. för att koncernens finansiella situation skall konsolideras och för att det skall bli möjligt att få en tillfredsställande avkastning på ägarkapitalet. Vart har, herr talman, det ursprungliga kravet på försörjning med råolja till rimliga samhällskostnader tagit vägen? Hur rimmar det kravet med dessa betydande satsningar i SP-koncernen? Verkligheten kommer alltså att bli den, att staten lånar pengar från bl.a. allmänheten till 12-13 26 ränta för att ge till SP, som inte med allra bästa vilja i världen kan uppnå en varaktig lönsamhet på 0 96. Det är väl så, energiministern, om vi nu skall försöka vara uppriktiga, att förutsättningar för SP att uppnå lönsamhet är synnerligen små. Jag tror också att energiministern själv ganska snart är tvungen att återkomma till riksdagen med en ny SP-proposition med ytterligare krav på pengar. De grundläggande problemen — det finner man om man studerar förvaltningsberättelsen — är inte lösta med dagens riksdagsbeslut. Vad har då företaget gjort för affärer? En tredjedel av prospekteringsinsatserna har varit koncentrerade till Tunisien — inte till Nordsjön — med ganska dåligt resultat. Man har satsat på raffinaderiverksamhet genom att till överpris förvärva andelar i Scanraff och BP i en marknadssituation som visade klara tecken på överkapacitet. Inga kunde vara lyckligare än BP och Scanraff när de fick göra sådana här affärer med SP. Man har köpt in sig i distributionsföretag och lageranläggningar, vilket också har varit diskutabelt. Nu sitter man med överkapacitet, och man vet inte hur man skall få avsättning för sina oljeprodukter på en trång och krympande marknad. Då kommer man på den till synes briljanta idén att köpa Svenska Finas bensinkedja för något hundratal miljoner kronor och börja tala om ett ökat samarbete med OK. Från ren försörjningssynpunkt framstår SP:s engagemang i bensinstationer inte som stående i direkt överensstämmelse med de ursprungliga målsättningarna, och det kan alltså inte vara försvarbart i det här sammanhanget. Jag är övertygad om att vi i ett krisläge har mer än nog av välbelägna bensinstationer runt om i landet för att vi skall kunna klara vår egen försörjning. Tidigare dåliga affärer har, enligt min mening, tvingat fram beslutet om förvärvet av Fina — en ny dålig affär. Med litet fantasi och slutledningsförmåga kan man med viss säkerhet hävda att aktieägartillskottet på 214 milj.kr., som regeringen föreslår, har ett klart samband med förvärvet av Fina. Man har alltså med andra ord med skattepengar köpt marknadsandelar på ett sätt som Övriga företag utan statligt stöd inte har möjlighet till. Skulle sedan, som antytts i propositionen, Svenska Petroleum etablera samarbete med OK, kan det vara frestande att påstå att regeringen med skattemedel prisar ut en av OK:s konkurrenter. Detta är inte konkurrens på lika villkor mellan OK och övriga oljebolag. De som arbetar i andra företag på området skulle kanske uppleva detta som en form av bedrägligt förfarande från regeringens sida. Det är också, herr talman, oroande — inte minst för övriga internationella företag som är verksamma i Sverige — att Svenska Petroleum som statligt oljebulag efterlyser ökad köptrohet från den offentliga sektorn. Skulle sådana åtgärder med regeringens uttalade eller underförstådda medgivande vidtas, försätter sig Sverige i en ogynnsam försörjningssituation. Risken är uppenbar att den lilla svenska marknaden, som inte växer utan krymper — inte minst lönsamhetsmässigt — börjar te sig ointressant för de övriga oljeföretagen. Står detta i överensstämmelse med en ökad försörjningstrygghet? Med hänsyn till att tankarna om köptrohet kommer till uttryck också i propositionen vore det, herr talman, värdefullt om energiminister Birgitta Dahl under riksdagsdebatten öppet ville ta avstånd från sådana diskriminerande tankegångar. Svenska Petroleum är i många avseenden ett omöjligt företag utan betydligt större kapitalinsatser än dem regeringen föreslår. Att i nuvarande marknadssituation öka försäljningsmarginalerna och kapacitetsutnyttjandet, minska kostnaderna och inte minst kapitalkostnaderna, ter sig ganska svårt. Från moderat håll har vi sedan många år yrkat på en avveckling av Svenska Petroleum. OK och andra svenska företag kan ägna sig åt prospektering och oljeutvinning vid sidan av de stora oljebolagen. Lösningen för att skapa en tryggad oljeförsörjning och utveckling av svensk offshore-industri ligger inte i att stödja och utveckla ett statligt företag utan i att skapa goda förutsättningar och trygghet för dem som sedan många år är verksamma på den svenska marknaden. Så gör man inte med regeringens åtgärder. I den moderata reservationen går vi bl.a. emot ökade prospekteringsanslag på 600 milj.kr., som särskilt skall gynna SP, och nya aktieägartillskott på 214 milj.kr. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna som är fogade till näringsutskottets betänkande 1983/84:43.

Herr talman! Vi har mycket framgångsrikt sparat och ersatt stora mängder eldningsolja. Vi minskade vår förbrukning 1983 med i storleksordningen 10 miljoner m? jämfört med 1979. Fördelar vi oljeanvändningen per invånare får vi följande intressanta sifferserie: 4,1 m? år 1970, 3,6 m? år 1975, 2,7 m? år 1980 och 2,4 m? år 1983. Vi kan konstatera att oljear.vändningen nästan halverats sedan 1970 och att den nedgående trenden markant har förstärkts de tre senaste åren. Detta är självklart en mycket positiv utveckling. Frågan är om detta kan fortsätta och vad det beror på. Sannolikt kan vi räkna med en fortsatt snabb nedgång av förbrukningen av eldningsolja. Orsaken är bl.a. ökad användning av andra bränslen samt ökad övergång till elvärme, men framför allt kommer en allt effektivare användning av energi att medverka till minskad oljeanvändning. I debatten överskattas ofta kärnkraftens betydelse för minskad oljeanvändning. Det finns t.o.m. de som hävdar att om vi inte hade startat kärnreaktorerna 7-10 skulle oljeanvändningen varit i stort sett oförändrad. Detta är självfallet helt fel. Lika självklart är att det inte är möjligt att exakt beskriva vad som skulle ha hänt, om linje 3 i folkomröstningen om kärnkraften hade segrat och kärnkraftsproduktionen begränsats till sex kärnkraftverk. Sannolikheten är dock mycket stor för att ungefär samma oljeersättning hade varit möjlig. Följande enkla räkneexempel ger belägg för det. De sex kärnkraftverken har en produktionskapacitet på ca 25 TWh elström. Hittills har tillskottet av kärnkraftsel därutöver varit 12-14 TWh. Denna elström har i huvudsak använts som elvärme och ersatt olja och i huvudsak lätt eldningsolja. Med beaktande av normala verkningsgradsförluster motsvarar dessa 12-14 TWh ca 2 miljoner m? olja, vilket är ca 20 96 av den minskade oljeanvändningen. Redan detta belägger att kärnkraftselen haft en begränsad effekt. Det viktiga är dock att ”överskottet” på elström mycket markant har försenat utnyttjandet av biobränsle och i viss utsträckning även nyttjandet av värmepumpsteknik. Självfallet kan vi debattera om huruvida ökad användning av biobränsle, torv och värmepumpar kunnat ersätta 2 miljoner m? olja, men mycket talar för att det varit fullt möjligt, om de parter som agerar på marknaden haft som förutsättning en begränsad tillgång på något dyrare elström. Vad som är att beklaga i den utveckling som nu sker är att vi bygger upp en ”tillfällig” energistruktur och försenar och fördyrar byggandet av ett mer permanent energisystem. En allt effektivare energianvändning är orsaken till att vi kan glädja oss åt en stadigt minskad total energianvändning. Det finns också anledning att med kraft stryka under att ekonomisk tillväxt förutsätter en allt effektivare energianvändning och en stadigt minskad tillförsel av energi. Detta faktum är också en god grund för att linje 3:s ideér skulle visat sig vara mycket hållbara om de fått möjlighet att samlade prövas i praktisk politik. Vi måste vara medvetna om att en långsiktigt positiv utveckling av vår ekonomi kräver en uppgång i världsekonomin. Om denna uppgång baseras på en ständigt ökad energitillförsel kommer tillväxten att kvävas i svavel, kväveoxider och koldioxider. Kärnkraften med sina olösta problem är inget alternativ i detta sammanhang. Det är däremot en effektivare energianvändning och ökad användning av förnyelsebar energi. Med hänsyn till de många inlägg om kärnkraften som förekommit i dagens debatt kan jag inte underlåta att här göra en liten utvikning. Ett antal moderater har sjungit kärnkraftens lovsång. Stabila och till synes förnuftiga män har helt bortsett från kärnkraftens problem och vådor. Exempelvis Hans Wachtmeister har uttryckt det så, att kärnkraftens enda intrång är markintrånget för att bygga reaktorer och kraftledningar. Hur kan någon föra ett så förenklat och osant resonemang? Varför har då flera stater i USA och Canada i lag förbjudit uranbrytning? Varför kämpar Canadas indianer för sina barns liv och mot uranbrytningen? Varför kämpar stora, stabila folkopinioner mot att få förvaringen av använt kärnbränsle i sin hembygd? Svaret är, att kärnkraftens miljöoch hälsoproblem på intet sätt är lösta. När Per-Richard Molén talar om förvaring av avfallet ”i ordnade former” 500 meter under jord, vet han inte i vilka former detta kan och skall ske. Per-Richard Molén och övriga moderater som lovsjunger kärnkraften vill lämna ett förskräckande arv till kommande generationer. Med vilken rätt, Per-Richard Molén, dömer ni moderater mänskligheten till att i årtusenden och åter årtusenden vakta avfallet från den energi ni vill slösa under några korta årtionden? Endast moderaterna är trovärdiga i miljöfrågorna, och orsaken är satsningen på kärnkraften, säger vidare Per-Richard Molén. I sanning ett märkligt uttalande! Moderaterna har en övertro på kärnkraftsteknik, men är helt utan tro när det gäller teknik för effektivare energianvändning och förnyelsebar energi. Moderaterna har fångats av kärnkraftens ...

Herr talman! Jag skall då inte vidare gå in på kärnkraftsdebatten, även om den har berörts ett otal gånger tidigare. Om vi varit framgångsrika avseende minskad användning av eldningsolja, så är resultatet mindre lysande avseende bensin och dieselolja. I stort är förbrukningen oförändrad — vi har t.o.m. haft en mindre ökning under den senaste tiden. Det är svårt att snabbt ersätta bensin eller att radikalt effektivisera användningen. Ur miljösynpunkt är bilavgaserna ett mycket stort problem. Omkring 60 96 av utsläppen av kväveoxider kommer från våra bilar och har därmed blivit en dominerande källa till försurningen. Vi börjar alla bli medvetna om att blyfri bensin och katalytisk rening av bilavgaserna är ”ett måste”. Genom katalytisk rening kan vi minska utsläppen av kväveoxider till mindre än en femtedel av vad som i dag är ”normala” utsläpp. Samtidigt blir vi av med de höggradigt giftiga blyutsläppen. Ett intressant och ekonomiskt vettigt sätt att underlätta övergången till blyfri bensin, vilket är en förutsättning för katalytisk rening, är att blanda 5-10 2 etanol i bensinen. 670 etanol i bensinen har ungefär samma oktanhöjande effekt som de 0,15 g bly vi i dag blandar in i varje liter bensin. Detta är en metod som fått stor utbredning i USA i samband med övergång till blyfri bensin. 1983 producerades i USA inte mindre än ca 2 miljoner m? etanol för låginblandning i bensin. Om vi i Sverige skulle följa det amerikanska exemplet och blanda 6 96 etanol i all bensin, skulle det gå åt ca 265 000 m?. uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag om hur en omfattande produktion av etanol baserad på inhemska jordbruksprodukter bäst skall åstadkommas. Försvarsutskottet stryker med kraft under betydelsen av att vi kan ”i största möjliga utsträckning täcka våra behov genom inhemsk produktion”. Vidare säger försvarsutskottet: ”Det bör i sammanhanget framhållas att en produktion av etanol i den omfattning motionen förutsätter skulle kunna få en betydelse för vår försörjningsberedskap som går vida utöver behoven av motordrivmedel. Utskottet syftar särskilt på möjligheten att utnyttja etanol som plastråvara.” Försvarsutskottet stryker alltså under att motionens förslag är angelägna och att de har en vidare betydelse än vad motionären angett. Näringsutskottet ställer sig enigt bakom vad försvarsutskottet har sagt och tillägger att utskottet förutsätter att regeringen följer utvecklingen inom det område som aktualiseras i motionen. Det är en verbalt mycket positiv behandling som motionen har fått, även om den formellt avstyrks. Vi i centern har valt att inte reservera oss, eftersom utskottens skrivning ger regeringen fullt mandat att handla kraftfullt för en omfattande produktion av etanol baserad på inhemska jordbruksråvaror. Det ankommer nu helt på regeringen att visa den handlingskraft och det förutseende som krävs för att snabbt föra denna viktiga fråga vidare. Herr talman! Låt mig också konstatera att centermotionen 1983 84:913 i motsvarande del har blivit till fulio tillgodosedda. Under två år har vi motionerat om att industrins oljelagringsskyldighet bättre måste anpassas till den faktiska oljeförbrukningen. Efter den sedvanliga fördröjningen kommer regeringen med egna förslag som väl uppfyller våra motionskrav. Vi tackar självfallet för detta men ser gärna att anpassningen till våra förslag i fortsättningen sker något snabbare. Centern har tre reservationer i näringsutskottets betänkande 1983/84:43. En av dem har vi tillsammans med folkpartiet. De två första reservationerna gäller prospektering och utvinning av olja, kol och naturgas. Vii centern anser att statens resurser i denna verksamhet i huvudsak skall satsas inom landet. Motsvarande verksamhet internationellt bör ske på helt kommersiella villkor och endast övergångsmässigt bli föremål för ett begränsat statligt stöd. Däremot anser vi det angeläget att man påskyndar och ökar resursinsatserna för att få besked om möjlig tillgång på svensk djupgas. Det finns också motiv ätt förstärka resurserna när det gäller oljeletning på svensk mark och i svenskt vatten. Det är viktigt att vi så snabbt som möjligt något så när säkert kan bedöma våra egna tillgångar av i första hand naturgas. Det kan ha en väsentlig betydelse för hur vi skall kombinera vår framtida energitillförsel. Vår tredje reservation avser SP. Centern anser det omotiverat att i en krympande oljemarknad låsa sig till att det skall finnas ett statligt oljeföretag. Det är tvärtom lämpligt att försöka bredda ägandet i SP, genom t.ex. en introduktion på börsen. Vi har ställt oss bakom kapitaltillskottet till SP med motivet att ett ”ekonomiskt sunt företag” är förutsättningen för att en utförsäljning skall vara möjlig. Centerns uppfattning är att det inte behövs både ett statligt och ett kooperativt oljeföretag på den svenska oljemarknaden för att skapa godtagbar stabilitet. En samordning eller en utförsäljning av SP bör vara målsättningen. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu anfört i debatten vill jag yrka bifall till de reservationer där Tage Sundkvists och Olof Johanssons namn finns med.
Herr talman! Det är helt riktigt, som talmannen påpekar, att debattörerna bör hålla sig till ämnet. Jag vill när det gäller Ivar Franzéns synpunkter enbart hänvisa till de inlägg och uppfattningar som har presenterats i den tidigare debatten.
Herr talman! Det är självklart att man gärna vill gå in på utläggningar som gjorts tidigare. Jag ber nu bara att till protokollet få antecknat, att det är litet otillfredsställande att synpunkter som innebär ett direkt svar på vad som sagts i tidigare anföranden inte får framföras i ett inlägg. Men jag är mycket medveten om den tidsbegränsning vi har, och därför accepterar jag till fullo de synpunkter som talmannen framfört.
Det har inte mycket med tidsbegränsningen att göra, när talmannen vill att talarna skall hålla sig till det ämne som står på dagordningen.

Herr talman! Jag vill till att börja med yrka bifall till reservationerna 10 och 23 Reservation 10 gäller kapitaltillskott till Svenska Petroleum. Från folkpartiets sida konstaterar vi det olämpliga i att Svenska Petroleum engagerar sig på den redan överetablerade bensinmarknaden. Från Svenska Petroleums sida har man själv sagt, i skrivelser till regeringen, att ett sådant engagemang kan komma att innebära förvärv av andra företag på området. Det här är en utveckling som vi ifrån folkpartiets sida inte finner önskvärd. Riksdagen bör i enlighet med vad som begärs i folkpartimotionen 2650 göra ett uttalande av angiven innebörd. Reservation 13 berör ägarförhållandena i Svenska Petroleum. I reservationen konstateras att utvecklingen på oljemarknaden och den snabba nedgången av oljeförbrukningen inom landet gör att det kommersiella utrymmet för oljeföretagen minskar. Mot den här bakgrunden kan det ifrågasättas om det, för att försörjningen skall kunna tryggas, krävs mer än ett statligt eller kooperativt oljeföretag. Det är självklart att de möjligheter som finns till samverkan mellan Svenska Petroleum och OK bör tas till vara. Statens engagemang bör emellertid bestå i att på något längre sikt försöka minska sin ägarandel. Ett sätt är att bolaget introduceras på börsen. Med en förstärkt soliditet bör Svenska Petroleum kunna tilldra sig ökat intresse från nya ägares sida. Företaget bör kunna bli ett statligt företag, som det kan bli aktuellt att försälja till icke oväsentlig del. Herr talman! I propositionen konstateras att energipolitiken är inriktad på utveckling mot ett energisystem i huvudsak grundat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har varit inne på detta tidigare i dag under debatten om kolpropositionen. Ett centralt mål är enligt de av statsmakterna våren 1981 antagna riktlinjerna för energipolitiken att oljeberoendet kraftigt skall minskas. På det här området har man, oavsett vilken regering vi haft under de senaste åren, fullföljt en kraftfull politik och verkligen lyckats nå målsättningarna. I den nu föreliggande propositionen anges att målet för den statliga oljepolitiken är att inom ramen för de övergripande energipolitiska riktlinjerna trygga landets försörjning med råolja och petroleumprodukter till rimliga samhälleliga kostnader. Herr talman! Då vi från folkpartiets sida, utom när det gäller vad som framförts i de reservationer som jag refererat, delar de uppfattningar om mål och medel som redovisas i betänkande 43, yrkar jag avslutningsvis än en gång bifall till reservationerna 10 och 13 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tänker inte debattera om kärnkraften, om inte Lennart Pettersson hoppar på mig i den frågan, utan jag tänkte tala litet grand om olja. Vi har i stort sett ställt oss bakom propositionen från regeringen om vissa oljefrågor. Som vi sagt i vår motion är det ett gammalt känt kommunistiskt krav att samhället skall engagera sig i oljepolitiken. Vi hälsade därför upprättandet av Svenska Petroleum med stor tillfredsställelse när det skedde i mitten av 1970-talet. Vi beklagar att det inte blev så mycket av bolaget, och vi hoppas att det skall bli något rätt bra av det i fortsättningen. Som vi sagt i vår motion och i många andra sammanhang har den svenska oljemarknaden som så många andra oljemarknader varit en mycket lukrativ affär för oljebolagen. Vi känner alla till hur de har plockat ut miljard efter miljard ur landet. De s.k. sju systrarna — på den tid då de var aktuella när det gällde de stora oljejättarna — etablerade sig här, sålde sina produkter, redovisade ingen vinst och betalade ingen skatt, så de måste ha bedrivit hela sin oljeverksamhet här från 1950-talet och framåt av rent ideella skäl. Det har inte alls varit bra för Sverige som nation, men det har varit bra för de stora oljebolagen. Dagsläget är i stort sett detsamma, med undantag för OK, som på ett förtjänstfullt sätt lyckats slå sig fram och hjälpa upp konsumenternas ställning här i landet. Fortfarande har de stora internationella oljebolagen — eller energibolagen, som vi väl får kalla dem i dag — den helt dominerande rollen på den svenska oljemarknaden. Därför tycker vi det är bra att man nu försöker utvidga Svenska Petroleums verksamhet, att vi kanske kan förutse en större samhällelig satsning på ett inhemskt oljebolag — det är nödvändigt. Vi har i näringsutskottet under våren haft åtskilliga föredragningar från olika håll i de här frågorna, och det har varit mycket intressant. Bl. a. har företrädare för Götaverken Arendal talat om bolagets offshore-verksamhet, byggande av oljeplattformar och annat, där man enligt vad jag förstår — jag är lekman på det området — gjort mycket goda framsteg. När bolagets företrädare är hos oss i näringsutskottet säger han: För att komma in på marknaden och kunna ta vara på de framgångar som vi har lyckats kämpa oss till, måste vi ha ett stort nationellt oljebolag i ryggen — det är en förutsättning, det har alla andra som vi måste konkurrera med. Ett sådant oljebolag kan inte skapas av någon privat svensk konstellation, utan det måste vara ett samhällsåtagande. Då är det rätt intressant att höra företrädare för framför allt moderaterna men i viss mån också för andra borgerliga partier stiga upp och prata om hur viktigt det är att avveckla Svenska Petroleum — vi skall helst sälja ut företaget på börsen, och vi skall över huvud taget inte ha någon sådan verksamhet. Men framför allt moderaterna tycker ju det är bra att svenska företag som Götaverken Arendal kämpar på offshore-marknaden — sådant berömmer moderaterna. Men från företaget säger man att man behöver ha ett inhemskt oljebolag i ryggen för att kunna konkurrera i fortsättningen — och då stämmer det tydligen inte för moderaterna. Tror ni att BP, Exxon eller något annat stort internationellt, multinationellt eller transnationellt oljebolag är berett att backa upp svensk offshore-industri? Detta är ganska märkligt och avslöjande för moderaternas inställning i den här frågan. Ni har ingen nationell känsla, utan vad ni känner för är det transnationella kapitalet, och till fördel för det skulle ni gärna sälja ut hela Sverige utan att blinka. Sådan är er attityd. Och detta borde ni verkligen skämmas för att gå ut och predika så ohöljt om som ni gör. Dessutom finns det ingen konsekvens i det ni säger. Vill man stödja svensk industri, kämpa för att den skall kunna hävda sig internationellt, då måste man också ställa upp och se till att industrin får den uppbackning som behövs. Och i detta fall kan man inte göra det om inte samhället träder in. Vi kan jämföra med Finland som för länge sedan löste detta problem, och som har haft stora fördelar av att ha ett stort statligt oljebolag i drift. Vi är alltså positiva till stödet till Svenska Petroleum. Vi har varit kritiska på en punkt, och det gäller introduktionen på bensinmarknaden. Vi anser att det är felaktigt att ett statligt företag konkurrerar med Oljekonsumenterna. Vi skall följa denna affär noggrant. Vi hoppas verkligen att man kan nå fram till en bra överenskommelse, så att inte ett kooperativt ägt företag konkurrerar med ett samhällsägt till fördel för de stora multinationella konkurrenterna, som ändå har tillräckligt stöd från sitt håll. Jag vill i detta sammanhang ta upp ett par yrkanden från den motion vi skrev i januari om nationalisering av den svenska oljeindustrin. Det är ett krav som vi vill driva mycket längre än man gör i den aktuella propositionen om oljefrågor. I det fallet har inte heller socialdemokratin, som vi ser det, tillräckligt stark vilja, även om förslaget rörande SP är en liten blygsam satsning. Men det är långt ifrån tillräckligt. Jag hörde i den mineralpolitiska debatten i går — då man talade om Boliden — en företrädare för socialdemokratin, Karl-Erik Häll, säga att vpk:s förslag att nationalisera mineralförekomster var ett dåligt skämt. Det tycker jag är ganska avslöjande. Har man den inställningen tycker man kanske också att det är ett dåligt skämt att nationalisera oljeindustrin. Det fanns en gång någonting som hette arbetarrörelsens efterkrigsprogram. De yngre generationerna har väl glömt det. I det programmet fanns ett förslag om att nationalisera den svenska oljeindustrin. Det skulle ha kostat något tiotal miljoner. Det hade varit bra om det hade blivit genomfört då. Jag har plockat fram SAP:s partiprogram. Det är också intressant i sådana här sammanhang. I partiprogrammet säger man om produktionen att socialdemokratin vill ”så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll”. Det låter ganska bra. Vidare säger man: ”Socialdemokratin motsätter sig en ordning vilken ger ägandet rätt att utöva makt över människor. Den bekämpar varje koncentration av den ekonomiska makten i ett fåtals händer. Den vill ställa produktionens inriktning och produktionsresultatets fördelning under demokratisk kontroll.” ——=- ”Trots utvecklingen mot en välfärdsstat bevarar samhället många av kapitalismens ursprungliga drag.” Det är bra. Om man följde sitt partiprogram skulle man naturligtvis nationalisera naturrikedomar som mineraler och i detta fall oljehandeln. Men finansminister Feldt kanske är ärligare. Han har gått ut och sagt att ni har accepterat kapitalismen. Det stämmer ju. Han är ärlig. I så fall är det inte vpk:s krav på nationaliseringar som är ett dåligt skämt, utan det är SAP:s partiprogram. Med dessa uttalanden om nationalisering vill jag yrka bifall till den reservation till betänkandet som rör nationalisering av oljeindustrin. Jag vill också säga ett par ord om oljeersättningen. Jag har varit inne på det tidigare. Det finns i näringsutskottets betänkande 43 tabeller som visar att oljeförbrukningen har minskat kraftigt i Sverige. Här nämns för 1983 siffror som 17,7 miljoner kubikmeter. Det finns uppgifter om att denna siffra redan är betydligt lägre. Det sägs också på ett annat ställe i betänkandet att energiministern har gett i uppdrag åt energiverket att revidera prognosen, och att vi kanske till slut kommer ner till en betydligt lägre nivå än 17 miljoner kubikmeter. Det har vi talat om tidigare. Det finns alltså ingen anledning att driva oljeersättningsfrågorna in absurdum en gång till. Vi bör ta det lugnt med det, och se till att den fungerande oljeekonomi vi har får fortsätta i lugn och ro. Vi bör planera noggrant för andra introduktioner, inte dra några förhastade slutsatser och inte en gång till hoppa i galen tunna, vilket har skett så många gånger tidigare. Med detta vill jag yrka bifall till vpk:s reservationer till detta betänkande.